Herr talman! Arbetet med EES-avtalet har nu äntligen kommit så långt att det kan vara dags för en proposition till riksdagen och beredning av ärendet i riksdagen. Konstitutionsutskottet har på grundval av utredningsarbete och förslag från talmanskonferensen nu föreslagit att ett särskilt utskott skall inrättas för beredning av detta, volymmässigt, stora ärende. Det här är värt att notera, eftersom det är första gången sedan den nya författningens tillkomst som ett särskilt utskott av det slaget inrättas. Den metod med vilken utskottsorganisationen temporärt kompletteras stämmer väl överens med de föreskrifter som redan finns i riksdagsordningen. Det behövs således inte några förändringar av den gällande lagstiftningen. Det är bara att ta i anspråk de öppningar för ett sådant utskott som redan finns. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Jag blev förvånad när jag lyssnade på Catarina Rönnungs inlägg. Det var präglat av ett slags standardaggressivitet som man så ofta använder sig av från socialdemokratisk sida. Först säger man i alla inlägg från socialdemokratisk sida, att nu struntar regeringspartierna blankt i det största oppositionspartiet och lyssnar inte till vad oppositionspartiet har att säga. Den andra utgångspunkten är att Moderaterna har här minsann bestämt till punkt och pricka. Folkpartiet och särskilt Centerpartiet, Catarina Rönnung nämnde inte kds denna gång, har lagt sig platt på marken. Sedan ställer den socialdemokratiske talaren den retoriska frågan: ''Hur trivs ni med detta, och hur kan det komma sig att ni är så mesiga? Vad tycker ni egentligen?'' Det här är en standarduppläggning som jag föreställer mig snart återkommer på ledande revyscener i vårt land. Den är lämplig att praktisera. Men den är kanske för litet roande och enbart löjeväckande för att ens platsa där. Vi har haft en seriös diskussion i den särskilda riksdagsutredningen om hur beredningen av EES avtalet skall ske i riksdagen. Socialdemokraterna har minsann deltagit i den utredningen. Frågan har varit uppe till diskussion i talmanskonferensen. Socialdemokraterna har deltagit även där. Nu har frågan varit uppe till diskussion i konstitutionsutskottet där Socialdemokraterna med bl.a. Catarina Rönnung också har deltagit. Då säger Socialdemokraterna att vi inte har lyssnat på dem i den här frågan. Jo, vi har minsann lyssnat sammanträde efter sammanträde. Men vi har inte velat tillgodose en enda aspekt på frågan som Socialdemokraterna har rest, och då blir Ett helgerån har begåtts -- Socialdemokraterna har inte fått det som de ville! Det är en mycket märklig och litet barnslig attityd. Att man inte får det som man vill innebär ju inte att riksdagens majoritet har begått något inkonstitutionellt övergrepp. Vi har minsann från olika partiers sida fått vänja oss vid genom årens lopp att vi inte till hundra procent har fått det som vi har velat. Sakligt sett står Socialdemokraterna illa rustade i sin argumentation, och det är väl det som gör att Catarina Rönnung har hetsat upp sig så kolossalt. Den enda skillnaden mellan de båda förslagen är, kan man säga, att Socialdemokraterna vill tilldela det tillfälliga utskottet en mera permanent roll som ett allmänt rådgivningsorgan åt regeringen. Det har vi menat är olämpligt att ta ställning till vid den här tidpunkten. Vi jobbar vidare i riksdagsutredningen, som verkligen inte har varit slö. Som Catarina Rönnung antydde, har utredningen många frågor på sitt schema, av vilka frågan om tillfälligt utskott har varit en. Vi jobbar vidare i utredningen med hela utskottsorganisationen i riksdagen. Det kan tänkas bli olika förändringar, och om vi kommer med i EG bör vi kanske ha ett särskilt utskott som ägnar sig åt sådana frågor. Men det utskottet får vi i så fall inrätta efter en noggrann avvägning av hur kompetensen i övrigt skall fördelas mellan olika utskott i riksdagen och mellan ett sådant här organ -- det är då vanligen det danska markedsudvalget som faller i sinnet -- och t.ex. Det här behöver man alltså tänka över någorlunda ordentligt. Vi har för tillfället så många olika organ som sysslar med utrikespolitiska frågor i riksdagen, och det är klart att förr eller senare måste det bli någon form av rationalisering här. Nu underkänner av någon konstig anledning Socialdemokraterna EFTA-delegationen som samrådsorgan. Catarina Rönnung kunde ju ha pratat med Anita Gradin, som talade i förra ärendet här i kammaren, om vad hon har tyckt om EFTA-delegationen. Den har, såvitt jag kan förstå, varit till ömsesidig belåtenhet som samrådsorgan, både när det nuvarande regeringsunderlaget var i opposition och efter det att det blev ett regeringsskifte. EFTA-delegationen kommer således att fungera även fortsättningsvis som ett samrådsorgan. Sedan har konstitutionsutskottet, tydligen till Catarina Rönnungs förgrymmelse, räknat upp alla andra internationella samarbetsorgan som vi har eller som är på gång, och de är inte få, vilket alla kan konstatera som läser s. 7 i utskottets betänkande. Nu skall jag ställa en avslutande fråga till Catarina Rönnung och hoppas att hon har lugnat ner sig så att hon kan svara på den. Det var två saker utöver vad utskottsmajoriteten vill som Vilken är den andra saken? Det har jag faktiskt inte klart för mig.

Herr talman! Jag förstår inte Catarina Rönnungs argumentering. Dels vill hon tydligen avskaffa andra samrådsorgan, dels vill hon behålla dem. Hon säger själv att det skulle bli ett samlat samrådsorgan i stället för den uppsplittring som nu råder, om socialdemokraternas reservation går igenom. Men det framgår ju inte av reservationen, för såvitt jag kan förstå utgår även reservanterna från att EFTA-delegationen skall vara kvar, att utrikesnämnden skall vara kvar, att utrikesutskottet skall vara kvar, att vi skall ha den parlamentariska kommittén som skall förhandla med EG-parlamentet, osv. Socialdemokraterna vill alltså inte avskaffa någonting av det som redan finns, utan de vill lägga en funktion som andra organ sköter på ett bra sätt hos ett utskott som sannerligen får nog med uppgifter ändå under en, som jag kan tänka mig, för dess del ganska het sommar.

Herr talman! Jag glömde bort en sak. Catarina Rönnung sade att det var ett utslag av hur klämt t.ex. Centerpartiet är i regeringen. Det är verkligen att fantisera. Detta ärende har inte varit hos regeringen. Det är ett internt riksdagsärende, som är behandlat inom riksdagen från början och till slut. Det är riksdagen själv som har bestämt det, och det är ytterst talmanskonferensen som tagit ställning till ett utredningsförslag. Sedan skulle jag ytterligare vilja tillägga att Catarina Rönnung tydligen vill besluta om något slags permanent organisation av riksdagens arbete inför både EG-anslutningen och det följande EG Men detta vill inte vi. Det finns två utredningar som sysslar med detta -- jag glömde att nämna den ena. Det är dels riksdagsutredningen som skall se på en lämplig utskottsorganisation, även utifrån litet andra aspekter än just ett EG-medlemskap, och dels den utredning som sysslar med förändringar av grundlagen som blir nödvändiga för att vi skall kunna vara med i EG. Denna sistnämnda utredning har bara för ett par dagar sedan beslutat att hos justitiedepartementet be att få anställa en särskild person, mycket kvalificerad för övrigt, som skall göra ett förarbete ikring detta frågekomplex. Men Socialdemokraterna vill hipp som happ, bara därför att man från början fick denna felaktiga tanke i huvudet, genomdriva denna nya organisation utan närmare eftertanke.

Herr talman! Tvångsanslutning -- ordet leder tanken till f.d. Sovjetunionen och andra diktaturer -- inte finns väl det i Sverige? fakultetsförening för studerande. Sveriges studerande vid universitet och högskolor är således tvångsanslutna till sina intresseföreningar. Detta s.k. kårobligatorium kränker den negativa föreningsfriheten, dvs. rätten att stå utanför en sammanslutning. Detta är ett ingrepp i individens frihet som Ny demokrati menar är helt oacceptabelt. Det kan knappast anses vara förenligt med demokratiska grundprinciper att statsmakten tvingar samtliga studenter att betala medlemsavgift i vissa, bestämda föreningar. De argument som framförs från många av de nuvarande studentkårerna som skäl för att behålla kårobligatoriet saknar tyngd. De lider ofta brist på intellektuell stringens och logik, samtidigt som de omyndigförklarar studenternas egen förmåga att själva bestämma vilka sammanslutningar de vill tillhöra och vilken service de önskar från dessa sammanslutningar. Argumenten präglas av ett skråtänkande och har många paralleller med det som monopolförsvarare brukar dra fram. Vi instämmer gärna och helhjärtat i att kårerna och nationerna i dag på det hela taget gör ett utomordentligt bra och värdefullt arbete -- så bra att vi är övertygade om att det stora flertalet studenter alldeles frivilligt kommer att vilja vara medlemmar även sedan ett obligatorium avskaffats. Den övertygelsen tycks dock inte delas av många kårpolitiker själva, eftersom de säger sig tro på den krisbild som de ofta målar upp över hur det blir om man tar bort kårobligatoriet. Skulle studenterna välja att inte vara med i kåren innebär ju detta nog så viktiga styrsignaler för de ansvariga befattningshavarna inom kåren. De studentkårer som verkligen lyssnar på kunderna eller studenterna, som de heter i dagligt tal -- har inte något att frukta vid ett avskaffande av kårobligatoriet -- tvärtom välkomnar de ett avskaffande. Kritiken från de borgerliga var länge hård mot LO:s tidigare tvångsanslutning till det socialdemokratiska partiet; den var hård och berättigad. I konsekvensens och trovärdighetens namn borde kritiken mot tvångsanslutningen till studentkårerna vara lika hård, men det är den inte. Varför törs inte regeringen ta steget fullt ut och avskaffa kårobligatoriet, trots att frågan utretts ordentligt och remissbehandlats? Frågan behöver beredas ytterligare på regeringskansliet, är svaret. Det är obegripligt varför, och några hållbara argument har heller inte framförts. Därför dyker misstanken om svågerpolitik naturligtvis upp. Studentkårernas skyddade värld har länge varit drivhus och plantskola för broilerpolitiker -- och sådana finns det ju tyvärr gott om, även i den nuvarande regeringen. Ny demokrati har i motion K430 föreslagit en ny och akademisk utbildning samt frivillig auktorisation av journalister. Varför? undrar man. Yttrandefriheten är ett av de viktigaste fundamenten i en demokrati. Men varje medborgares rätt att uttala sina åsikter och bilda opinion är inte detsamma som att den praktiska möjligheten att torgföra sina åsikter är tillgänglig. Här spelar press, radio, TV och andra massmedia en oerhört viktig roll. Det är dessa media som avgör den reella yttrandefriheten. Massmedierna har således ett kolossalt ansvar och styr i praktiken hela opinionsbildningen i en demokrati. Detta är ett ansvar som förpliktigar, men det är endast ideologiskt och subjektivt baserat. Inget juridiskt ansvar kan utkrävas av t.ex. en dagstidning för att den avsiktligt förtiger viktiga, men för den opassande fakta. Detta ansvar och denna makt är så stor att man ofta pratar om massmedia som den tredje statsmakten. Massmedias betydelse har utan tvivel också ökat dramatiskt under det senaste decenniet och torde öka än mer i ett framtida informationssamhälle. I stort sett sköter många massmedia denna uppgift ganska bra, även om det finns en stor spännvidd i ambitionsnivå mellan olika media. Omdömet beror också på vilken syn man har på journalisternas roll i den demokratiska processen. Detta opinionsbildnings och demokratiansvar ställer naturligtvis ytterligt stora krav på de viktigaste aktörerna inom massmedia, nämligen journalisterna. Det ställer krav på bl.a. kunskaper, saklighet, kompetens, självinsikt, personlig mognad och integritet. Som inom de flesta yrkeskategorier varierar kvaliteten även inom journalistkåren. Vi anser det emellertid vara ett väsentligt samhällsintresse att bidra aktivt till att säkerställa och uppmuntra en utveckling mot mer högkompetena journalister. Vilka är då problemområdena? Det är svårt att över huvud taget få i gång en diskussion om journalisters yrkesroll och uppgift. Varför? Den enda rimliga förklaringen är att journalisterna inte vill ha en sådan diskussion och att de -- i kraft av vad jag tidigare sade -- blockerar den. Men man frågar sig naturligtvis: Var är det kritiska granskandet när det gäller den egna yrkesrollen? Journalistens uppgift är ju bl.a. att skildra och kritiskt granska verkligheten. Samtidigt kan man konstatera att sanningen alltid finns i betraktarens ögon. Man blir därför litet orolig när man läser en nyligen publicerad studie som indikerar att motivet för att välja journalistyrket är en vilja att påverka. Vi menar att man då har valt fel yrke. Då bör man nog välja att bli t.ex. politiker. Det egna engagemanget riskerar att sätta krokben, man riskerar att bli förblindad av de egna värderingarna. Maktutredningen visade tydligt att t.ex. journalister i avsevärt större utsträckning än samhället i övrigt har radikalt andra värderingar -- betydligt mer till vänster, för att använda en traditionell värdering. De prioriterar också annorlunda än flertalet medborgare. Detta är naturligtvis fullständigt okej. Men det gäller att kunna skilja på sina egna värderingar och uppdraget som journalist. Det är så illa att journalister har sämst förtroende hos allmänheten av alla yrkeskategorier. De är t.o.m. värre än politiker -- och det vill inte säga litet. Detta är ett faktum som publicerades i ett mycket litet antal tidningar; det borde ju ha utlöst kolossal diskussion. Många säger: Tro inte på det som står i tidningen. Det är ju också en mycket alarmerande signal. Jag lyssnade nyligen på en mediakonsult som väl känner det svenska massmediasamhället. Han sammanfattade det hela i tre punkter. -- Jag vill understryka att det inte är min sammanfattning, utan en erfaren mediakonsults. Han tycker att svenska journalister kan karakteriseras så här: De är enfrågejournalister, de jagar i flock, och de är ofta okunniga. Vi menar att den enda medicinen mot detta är kunskap och kvalificerad utbildning. Vi föreslår därför en frivillig auktorisation av journalister, eventuellt med olika auktorisationsnivåer. Man skulle kunna hämta idéer från exempelvis revisorsområdet, där man har godkänd resp. auktoriserad revisor. När det gäller advokater finns också vissa krav för att man skall få använda titeln advokat; samma sak gäller legitimerad läkare. Den praktiska utformningen skall självfallet göras av journalistkåren själv i samråd med kvalificerade specialister från olika områden. Även bestämmandet av kravnivåer skall ske i nära samråd med journalister. Vi vill understryka att ett grundkrav för att erhålla auktorisation bör vara att man har en riktig akademisk examen, som vilar på vetenskaplig grund och innefattar skolning i vetenskaplig metodik och kritiskt tänkande. Den kan sedan byggas på med massmedial teori och praktisk erfarenhet; något i likhet med juristutbildningen, där man har tingsmeriteringen efter utbildningen. Utbildningen på dagens journalisthögskolor anser vi tyvärr inte ligga på, vad vi menar, akademisk nivå. Grundvärderingen, som vår ståndpunkt vilar på, är att djupa, breda kunskaper och hög kompetens är nödvändiga förutsättningar för att man skall kunna utöva journalistyrket på en hög professionell nivå och inse och axla det ansvar yrket innebär. Härtill kommer naturligtvis mycket högt ställda krav på personlig integritet, mognad och självinsikt. Vår utgångspunkt är naturligtvis att auktorisationen skall vara frivillig. Men om journalistkåren själv kommer fram till att man vill ha en obligatorisk auktorisation, har vi inga principiella invändingar. Även om auktorisationen är frivillig kan t.ex. en enskild dagstidning eller TV kanal naturligtvis själv bestämma sig för att endast anlita eller anställa auktoriserade journalister, för att på så sätt markera sina kvalitetsambitioner. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga några ord om vår motion Akademisk utbildning och forskning i världsklass. Man skulle kunna säga att motionen är för tidigt född. Då syftar jag på det som Berit Löfstedt var inne på i sitt anförande, nämligen att det nästa år kommer en större proposition kring dessa frågor. Samtidigt tyckte vi att det var viktigt att markera var vi står i de här frågorna. Vi instämmer inte i den vackra skönmålning som Berit Löfstedt gör sig till tolk för. Dess värre är inte verkligheten sådan som hon beskriver den. Det är snarare så att hur vi än mäter, finner vi att vi i Sverige i våra satsningar på akademisk utbildning och forskning ligger på köplatserna bland världens industrinationer. Detta faktum är något som vi inom Ny demokrati är mycket oroliga över, och vi tycker att det är alarmerande. Vi kan i dagsläget inte se något område som är viktigare att satsa på för att trygga Sveriges framtida välstånd. Vi har inte råd i ett längre perspektiv att underlåta att göra de stora investeringar som krävs. Vi vill understryka att de belopp som erfordras är investeringar i framtiden, inte kostnader. Det finns många punkter som jag skulle kunna gå igenom, men jag skall inte ta upp tid med det. Jag vill bara konstatera några grundläggande fakta. Vår uppfattning är att det inte får vara någon lokaliseringspolitik. Det går inte i ett så litet land som Sverige att skapa kvalitet i varenda buske och på varenda högskola. Det är utlandet som avgör kvaliteten. Att vi vill ha fri konkurrens och fria universitet, torde vara ganska självklart. Vi återkommer till det. Jag vill bara konstatera att motionen naturligtvis är avstyrkt -- det är ju så systemet verkar i detta hus. Den reflexion som dyker upp är att man ute i näringslivet gör allt för att uppmuntra förslagsverksamhet -- här gör vi precis tvärtom; här avstyrker vi alla förslag. Men erfarna kolleger har bedyrat att man läser de här motionerna, om inte i slott och koja så i alla fall på departement och i regeringskansli. Det är tydligen så man vill att signalsystemet skall fungera. Därför utgår vi ifrån att man läser detta i departement och regeringskansli. Vi ser därför fram emot den proposition om fria universitet som tydligen är på gång och forskningspropositionen som kommer till nästa riksmöte. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1 i utbildningsutskottets betänkande nr

Herr talman! Jag förstår inte riktigt det Berit Löfstedt säger. Hon tillskriver mig saker som jag inte har sagt. Jag har aldrig, inte för ett ögonblick, uttalat mig om att de kårpolitiker som finns i dag skulle vara av låg kvalitet. Tvärtom sade jag att de gör ett utomordentligt bra arbete, och eftersom de gör det är vi inte ett dugg oroliga för att upphäva obligatoriet. Vi är nämligen övertygade om att de flesta studenter väljer att vara kvar i kåren, men vi kan inte förstå varför man skall tvinga dem till det.
Herr talman! Själva kårobligatoriefrågan kan man ha olika synpunkter på. Jag kan kanske t.o.m. vara osäker själv. Det är inte alls det det handlar om. Vad jag vände mig emot var vad Stefan Kihlberg sade -- och jag tror att jag antecknade precis vad han sade -- om att studenter som försvarar kårobligatoriet saknar intellektuell stringens.
Herr talman! Nej, Berit Löfstedt, jag sade att deras argument saknar intellektuell stringens. Det är en helt annan sak.

Herr talman! För det första: Rune Rydén talar om studerandehälsovården och säger att den är bra på en del ställen där de har den, och då har de den. Det är sant, och det får mig att tänka på Arve Opsahl när han sade att det de har det har de här i Vi föreslår dessa förstärkningar eftersom vi vet att kvaliteten varierar, och vi vill garantera en jämn och god kvalitet när det gäller studerandehälsovården på alla högskolor. För det andra: Det var intressant att höra Rune Rydén tala om de forskningsresurserna vid de små och medelstora högskolorna. Kan jag göra tolkningen att de högskolor som jag räknade upp, Örebro, Växjö, Karlstad, Sundsvall, Härnösand och Östersund, inte kan räkna med att få fasta forskningsresurser framöver? För det tredje: Säg vilken folkhögskola det är som ger denna goda journalistutbildning, Rune Rydén. Folkhögskolan behöver stöd. För det fjärde: Vi skulle nog behöva föra en längre debatt om politisk styrning och det politiska ansvaret. Det handlar inte om att vi vill gå in och detaljstyra i det dagliga arbetet. Det handlar om ett politiskt och demokratiskt ansvar. Vi tycker att de enda som kan ta det är just politiker, eftersom man inte kan så att säga hänga en rektor vart tredje år. Det går ju inte. Det handlar alltså om ett demokratiskt ansvar som de som är inbegripna i verksamheten och de som står utanför men som likväl är med och finansierar verksamheten kan ta. Det gäller alltså att vara tydlig i detta sammanhang. Det är ett viktigt fundament i en demokrati att man kan peka ut vilka som är politiskt ansvariga, annars tror jag att vi löper stor risk att t.ex. föraktet för politiker kan breda ut sig ganska mycket.

Herr talman! Det jag undrade över var frågan om magisterexamen, t.ex. varför man nu bara utreder de fyra utpekade högskolorna. Man kunde lika gärna ta sig en titt på allihop. Det kan finnas en just forskare i Ronneby som skulle kunna vara med och bygga upp kompetensen där, någon som har valt att flytta dit för att leva och verka där och som omkring sig har en tillräckligt god miljö för att också t.ex. Ronneby skulle kunna få ge denna magisterexamen. Jag tycker att man skulle vara litet mer förutsättningslös från början.
Herr talman! Jag vill till Berit Löfstedt säga att det tar tid att bygga upp kompetens. Det gör man inte från den ena dagen till den andra. Anledningen till att man har koncentrerat sig på de nämnda högskolorna är att de har funnits i relativt många år. Där har kompetensen byggts upp. Där kan man i dagsläget bedriva C och D-studier. Det är rimligt att börja med de högskolorna och se om de klarar de kompetenskrav som man kommer att ställa upp för att magisterexamen skall ges. Sedan kan man gå vidare.
Herr talman! Skälet till att jag begär replik är bl.a. studerandehälsovården, som framförs som argument för att behålla kårobligatoriet. Jag har hört det argumentet tidigare, men bärkraften i det ökar inte för att det upprepas. Stockholms studentkår har frågat sig varför studenterna skall betala sin hälsovård tre gånger, först via skattsedeln, sedan via patientavgift och till sist genom kåravgift. En annan reflexion är att man är så rädd om studerandehälsovården. Men för företagshälsovården ryker statsbidraget och man tar i stort sett bort den, vilket är bra. Vi applåderar den utvecklingen, för företagshälsovården är ett gigantiskt slöseri. Det är man ense om inom företagshälsovården. Men studerandehälsovården vårdar man och tar som intäkt för att behålla ett kårobligatorium. Jag är ledsen, Rune Rydén, min avsikt var inte att chocka. Rune Rydén har helt rätt. Vi avskyr regleringar. Just därför var jag noga med att understryka att det är fråga om en frivillig auktorisation. Den är frivillig. Den har ingenting med regleringsiver att göra. Jag drog parallellen med legitimation för läkare och tandläkare samt advokattiteln. Jag är mycket glad över att jag har en auktoriserad revisor i mitt företag. Jag har valt det, inte för att jag är skyldig enligt aktiebolagslagen, utan för att det står som en kvalitetsgaranti. Det har med kvalitet att göra. Slutligen sade jag att Sverige i sina satsningar på akademisk utbildning och forskning ligger på köplats bland världens industrinationer. Jag citerade Ulf af Trolle. Jag har mycket stort förtroende för Ulf af Trolles kompetens i det här sammanhanget. Annars njöt jag av Rune Rydéns anförande, och jag kan instämma i det mesta. Jag ser med tillförsikt fram emot forskningspropositionen och propositionen om de fria universiteten.

Herr talman! Jag vill ta ett par minuter i anspråk för att redogöra litet för en motion som jag har skrivit tillsammmans med Ulf Melin och som finns behandlad i UbU13. Den handlar om ett problem inom högskolevärlden, som tid efter annan har varit ganska bekymmersamt men som ändå inte har kunnat få någon särskilt bra lösning. Det rör sig om studenter som av någon anledning inte är lämpade för det yrke som de utbildar sig till och möjligheten att avskilja sådana studenter. Från 1988 finns en förordning som stadgar vilka principer som gäller för avskiljande. Det är exemplifierat med att den studerande lider av psykisk sjukdom eller psykisk abnormitet, missbrukar alkohol eller narkotika eller har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet och det därför kan bedömas föreligga påtaglig risk för att han kan komma att skada annan person eller värdefull egendom under utbildningen. Vad som är att märka är att dessa föreskrifter endast gäller utbildningssituationen. Det finns inget regelverk som kan föregripa en uppenbart olämplig individ att komma ut i ett yrke. Åtgärder får vidtagas först när så är fallet. Detta förhållande ställer till stora bekymmer. Det har hänt att studenter i Sverige, vilka har genomgått en lång utbildning inom ett vårdyrke, t.ex. en tandläkarutbildning, har kommit till en allmäntjänstgöring och i stort sett blivit bortmotade från sin yrkesutövning. Det innebär en stor tragedi och dessutom en stor ekonomisk förlust framför allt för studenten men även för samhället. Vi motionärer ser en mycket stor anledning till att göra en översyn av detta i syfte att eventuellt förändra reglerna för avskiljning. Utskottet har behandlat den här motionen mycket välvilligt, och jag vill instämma i det som står i utskottets betänkande, nämligen: ''Utskottet förutsätter att regeringen utifrån denna utvärdering noga överväger behovet av en utvidgning av skälen för avskiljning i högskolelagens 10a §.''

Herr talman! Jag hade tänkt att i den här debatten i dag enbart beröra utbildningsutskottets betänkande nr 17 om anslag till lantbruksuniversitet, m.m. Det är första gången som utbildningsutskottet har haft att behandla anslag till Sveriges lantbruksuniversitet. De har tidigare behandlats i jordbruksutskottet. Om man gör en jämförelse mellan lantbruksuniversitetet och universitet och högskolor i övrigt kan man konstatera att SLU har en mycket stor frihet att själv fördela sina anslag mellan olika fakulteter liksom mellan olika orter i landet. Detta innebär självfallet att ledningen för lantbruksuniversitetet har en svår och grannlaga uppgift och ett stort ansvar för att tillgodose de olika behov av utbildning och forskning som finns i skilda delar av landet. Skogsbruk måste med naturnödvändighet drivas olika i skånska bokskogar och i norrländska områden med fjällnära skog. Växtodling i Sydsverige har andra förutsättningar än växtodling i t.ex. Tornedalen. Husdjursskötseln har helt olika förutsättningar i södra och norra Sverige beroende på olikheter i klimat och förutsättningar för foderproduktion. Kraven skiftar också på byggnadernas utformning. Även på trädgårdsområdet är förutsättningarna annorlunda. Jag har velat peka på dessa olika förutsättningar för att beskriva de svårigheter som lantbruksuniversitetet därmed har när det gäller att så rationellt som möjligt fördela resurserna för utbildning och forskning på sitt område. Från utbildningsutskottets sida kommer vi att med stort intresse följa lantbruksuniversitetets verksamhet och inte minst de förändringar som aviseras på utbildningsområdet, bl.a. i betänkandet Landskap Låt mig sedan gå över till att ta upp några av de förslag som finns i budgetspropositionen och i olika motioner och reservationer. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag på alla punkter. Det gäller bl.a. den besparing på 30 milj.kr. som föreslås under anslaget Sveriges lantbruksuniversitet. I en mycket kärv budgetsituation är det nödvändigt att göra besparingar på alla områden. ett annat betänkande på utbildningsområdet finansierar man besparingen. Utskottsmajoriteten har dock inte funnit skäl att tillmötesgå Socialdemokraternas förslag. Vänsterpartiets förslag att avslå besparingen helt utan att anvisa en finansiering tycker jag är oansvarigt. Jag yrkar avslag på reservation 2 från Socialdemokraterna och meningsyttringen från Västerpartiet. Huvuddelen av diskussionerna i utskottet har rört den skogliga forskningen och skogsutbildningen i orter som Garpenberg, Skinnskatteberg och I flera motioner har synpunkter på den framtida verksamheten i Garpenberg och på hur den kan utvecklas framförts. Den skogliga utbildningen är sedan länge föremål för utredning och diskussion inom SLU. Utskottet understryker i sitt betänkande att det är angeläget att klarhet nås inom en snar framtid i bl.a. frågan om jägmästarutbildningen i Garpenberg och att besked föreligger i anslutning till budgetpropositionen för 1993/94. När det gäller placering av forskartjänster inom SLU:s verksamhetsområde bör dessa behandlas av de högskoleorgan som har anförtrotts dessa utgifter. Skinnskatteberg hänvisar utskottet liksom tidigare till den pågående översynen av de skogliga utbildningarna. Sverige tas upp i flera motioner, bl.a. mot bakgrund av att styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet under motionstiden i januari planerade för en nedläggning av skogsteknikerutbildningen i I det på denna punkt enhälliga betänkandet slås det sydsvenska skogsbrukets och skogsnäringens betydelse fast. Utskottet understryker också skogens stora roll för naturvård och rekreation i det folktäta Götaland. Mot bakgrund av det sydsvenska skogsbrukets speciella karaktär och förutsättingar anser utskottet, i likhet med SLU:s styrelse vid dess sammanträde i februari 1992, att behovet av kunskap om sydsvenska skogliga förhållanden bör särskilt beaktas vid den pågående översynen av den skogliga utbildningen. Utskottet noterar även att satsningarna på skogsområdet i södra Sverige hittills är små jämfört med satsningar i övriga landet. Beträffande den socialdemokratiska motionen angående forskning om och utveckling av alternativ odling tror jag inte att ståndpunkterna i betänkandet skiljer sig så mycket åt trots att socialdemokraterna har en reservation i frågan. Utskottsmajoriteten anser att motionens syften är tillgodosedda i och med det som utskottet har anfört. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 1.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
Herr talman! Decennier av diskussioner, periodvis mycket intensiva, och krav på en konsthögskola i södra Sverige har ännu inte givit resultat. Vi är ett stort antal ledamöter från de södra regionerna som nu kräver att det är dags att gå från ord till handling. Flera statliga utredningar har kommit till samma slutsats och understrukit vikten av att en konsthögskola, förlagd till Malmö, kommer till stånd. Det är nu över 20 år sedan konstnärsutbildningssakkunniga föreslog att en konst och designskola skulle etableras i Malmöregionen. Storstadsutredningen slog i sitt slutbetänkande fast att Sverige behöver tre nationella centra. Det innebär, enligt min mening, att det då också skall finnas tre kulturellt fullödiga, jämställda och konkurrenskraftiga centra. I dag är Malmöregionen den enda av landets tre storstadsregioner som inte har en konsthögskola. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den stora enighet i frågan som har varit rådande i statliga utredningar.

Professor Gunilla Lagerbielke har i en alldeles purfärsk statlig utredning föreslagit att det skall inrättas en konsthögskola i Malmö. Valet av Malmö som lokaliseringsort får väl anses vara logiskt med tanke på att merparten av Sydsveriges kulturella liv utspelas i denna region. Enligt utredaren bör utbildningen vid en konsthögskola i Malmö och södra Sverige utformas så att den får en tydlig profil i förhållande till övriga konsthögskolor i Sverige. Jag delar den uppfattningen och konstaterar samtidigt att detta krav är lätt att tillgodose. I detta sammanhang vill jag understryka att det är mycket viktigt vid uppbyggandet av en konsthögskola att ta vara på de erfarenheter som redan vunnits genom Forumskolorna. Där bedrivs undervisning redan i dag på mycket hög nivå. I Lagerbielkes utredning föreslås att en konsthögskola i Malmö inrättas tidigast under perioden 1996-1998. Därmed tycker kanske någon att allt borde vara gott och väl. Men så är det tyvärr inte. Vi som slagits för en konsthögskola i Södra Sverige har verkligen fått lära läxan att utredningsförslag inte är detsamma som regeringsförslag till riksdagen. Gunilla Lagerbielke kan innebära att ytterligare 20 år går utan att vi får en sydsvensk konsthögskola. Att, som det står i utskottsbetänkandet, regeringen har för avsikt att ta ställning i denna fråga under nästa 3-årsperiod innebär inte nödvändigtvis att den gör det. En högskola för konst och design till Malmö och södra Sverige får inte längre förhalas. Det är viktigt för Sverige att i en framtid med ökad europeisk och internationell konkurrens inte komma på efterkälken här. En satsning på konst och designutbildningar har förutom ett stort kulturellt värde okså stor betydelse för framtida sysselsättning och välfärd. Vi motionärer förväntar oss att regeringen hanterar denna fråga så att en högskola för konst och design i Malmö förverkligas senast under perioden

Herr talman! Den svenska tekoindustrin har på beklädnadssidan länge varit en bransch i kris. En god utveckling med en omfattande export har däremot inredningstextil. Utbildningen i klädformgivning är mycket svag, vilket utan tvivel är en av anledningarna till krisen för svensk konfektionsindustri. Andra länder satsar på utbildning på hög nivå, och klädformgivning är en särskild utbildningsinriktning och inte som i Sverige en del av textil konst och formgivning. Ett exempel är Finland, där det finns en femårig klädformgivarutbildning vid konstindustriella högskolan, väl försedd med datoriserade hjälpmedel och annan behövlig utrustning. Viss utbildning i klädformgivning finns vid Konstfackskolan i Stockholm inom institutionen för textil konst och formgivning. Under en treårsperiod, 1989 91 och 1991/92, tillsköt industridepartementet medel för en halvtids, adjungerad professur med vissa kringresurser för kompetensutveckling inom textil design och klädformgivning. Tack vare detta har vissa punktinsatser kunnat göras, men resurserna är helt otillräckliga för att ge en gedigen utbildning. Högskolan i Borås ger utbildning i textil och konfektionsteknik på 80 poäng. En av inriktningarna är produktutformning och beskrivs som en industriell formgivarutbildning med ämnen som väveriteknik, trikåteknik, mönsterformgivning och kollektionsuppläggning. Utbildningen är uppdelad på två inriktningar, textil resp. konfektion. Den ligger inom teknisk sektor. Skolan ligger i anslutning till Proteko och har tillgång till all modern utrustning och teknik. En samordning av resurserna vid Konstfackskolan och högskolan i Borås skulle ge en god utbildning med integration av konstnärligt och tekniskt kunnande. Sju till tio elever skulle antas per år. Stockholm och grundas på konstnärliga kvalifikationer, kombinerade med intresse och fallenhet för tekniska lösningar. Utbildningen skulle omfatta 170 poäng och leda till examen i klädformgivning. Utbildningen skulle omfatta formgivning för konfektion av herr-, damoch barnkläder, yrkeskläder, kläder för småskalig produktion och även scenkläder. Utbildningen skulle delvis vara lokaliserad till Konstfack, delvis till Borås. En utbildning i klädformgivning har sedan länge efterlysts av verksamma inom branschen. Den behövs för att utveckla småskalig produktion med speciell inriktning och är av avgörande betydelse för svensk export. Även om tillverkning sker i andra länder skapas sysselsättning i Sverige, om det finns kollektioner med en egen profil. Den kan bara åstadkommas av väl utbildade, kreativa formgivare som tack vare sitt kunnande vågar gå egna vägar. På 60-talet var svensk design alla kategorier ett begrepp ute i världen som behandlades med den största respekt. Låt oss sträva efter att åter erövra denna position. Herr talman! En utredning om den konstnärliga högskoleutbildningen i Sverige har nyligen kommit fram med sitt betänkande. Eftersom detta går helt i linje med Ny demokratis motion UB445, har vi ej sett någon anledning att reservera oss, utan vi ser i stället med tillförsikt att den föreslagna utbildningen kan starta så snart som möjligt.

Herr talman! Jag har tillsammans med företrädare från Folkpartiet, Centern och kds lagt en motion till riksdagen som berör behovet av forskning och högre skoglig utbildning i södra Sverige. Det finns inte något område inom utbildningssektorn där det råder en så stor snedfördelning i landet som just den högre skogliga utbildningen och forskningen. Knappt 10 % av resurserna satsas i södra Sverige. Resten satsas i Mellansverige och norra Sverige. Risken är uppenbar att snedfördelningen kommer att öka i framtiden och att koncentrationen till Mellansverige och norra Sverige kommer att öka. Skälet till detta är SLU:s beslut att lägga ner skogsteknikerutbildningen i Värnamo. Bakgrunden till nedläggningen anges bl.a. vara det minskade statsbidraget till SLU. I ''ett exempel på område för besparingar kan vara den skogliga utbildningen som bör anpassas till marknadens krav''. Jag tycker att SLU på en punkt, men bara på en enda, tar hänsyn till marknadens krav, och det gäller utbildningens dimensionering. Vi har utan tvivel utbildat för många skogstekniker de senaste åren. Men man har inte tagit hänsyn till marknadens krav när det gäller lokaliseringen av den högre utbildningen, eftersom man väljer att behålla utbildningen i Skinnskatteberg och Bispgården. Detta tycker jag är anmärkningsvärt, och i det avseendet har också marknaden, med rätta, reagerat. Skogsnäringen har varit fullständigt enig i sitt ogillande av beslutet att lägga ned den enda skogliga högskoleutbildningen i södra De skogliga utbildningsvägarna har utretts ingående under 1990/91. Härtill har arbetsmarknadens synpunkter inhämtats under hösten 1991. Effektiviseringar och omstrukturering av utbildningarna har efterfrågats, men inte i något fall har en avveckling av den sydsvenska skogsutbildningen förordats. Tvärtom har det betraktats som en självklarhet att högre skoglig utbildning skall bedrivas i södra Sverige. Samtidigt vet vi att 20 % av skogen finns i Götaland och att 30 % av tillväxten och 40 % av skogsbruksvärdet finns där. Dessutom finns 40 % av arbetstillfällena i södra Sverige. Mot bakgrund av det jag nu har sagt ter sig SLU:s beslut om nedläggningen i Värnamo än mer anmärkningsvärt. Man borde satsa mer resurser på forskning och utbildning i södra Sverige, i stället för tvärtom. En annan aspekt som gör att forskning och utbildning borde vara bättre fördelade i landet är att skogen och skogsbruket inte ser likadant ut i hela vårt land. Det finns betydande skillnader mellan norra och södra Sverige. Det gäller t.ex. ägarstrukturen. Södra Sverige domineras av småskogsbruket, med nära 100 000 skogsägare. I motsats till Norrlandsskogsbruket är det småskaligt. Naturen är helt annorlunda, vilket kräver exempelvis avverkningsmetoder och naturvårdshänsyn av annan typ än i Norrland. I södra Sverige finns också en annan trädslagsfördelning, med bl.a. ädellövskog som kräver sin speciella skötsel. Den skogsvetenskapliga fakulteten gör nu en översyn av den högre skogliga utbildningen. Troligtvis kommer man att föreslå att den tvååriga skogsteknikerutbildningen och den ettåriga skogsmästarutbildningen slås samman till en treårig utbildning. Det är en riktig utveckling. I det sammanhanget är det av största vikt att SLU ser till att denna utbildning etableras både i södra och norra Sverige av skäl som jag här har anfört. Slutligen vill jag peka på behandlingen av motionen i utbildningsutskottet. Utskottet understryker vikten av att forskning och utbildning på skogsområdet bedrivs i olika delar av landet. Det är min förhoppning att SLU och dess styrelse uppfattar denna tydliga signal på rätt sätt.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 17 behandlar anslaget till lantbruksuniversitetet samt ett antal motioner om skogliga frågor. Jag har tidigare i debatter här i kammaren understrukit hur viktig vår skogsnäring är. Jag anser att denna näring många gånger är styvmoderligt behandlad av statsmakten. Senast detta skedde var när riksdagen för ett par veckor sedan beslöt att ta bort bidragen till byggande av skogsbilvägar. Nu kommer ett nytt negativt ingrepp och ett nytt negativt beslut som berör den skogliga sektorn. I Den skogliga utbildningen nämns som ett lämpligt besparingsobjekt. Hur besparingarna blir i slutänden ankommer på SLU att självt besluta om. Som skäl för denna besparing anges det nödvändiga med besparingar i statsbudgeten. Det senare torde väl vara obestridligt när budgetunderskottet börjar närma sig hundramiljardersvallen. Men frågan är om inte den här åtgärden är något förhastad. Skogsnäringen står för ett nettoexportvärde på över 50 miljarder kronor, som jag nämnt tidigare. Ur det perspektivet är det mycket små resurser som satsas på näringen från statens sida. Detta är en sida av saken. En annan är det nödvändiga i att satsa på forskning och utveckling för att behålla den position som näringen har i dag. Det torde vi inte kunna uppfylla genom att snåla och göra besparingar. Nu har ju också eventuella förändringar av SLU:s verksamhet utretts. Man borde nog ha väntat med åtgärder tills man bestämt hur verksamheten skall bedrivas framöver. Ett par motioner som behandlas i betänkandet gäller riksskogstaxeringen. Den utgör en nödvändig grund för utformning, uppföljning och utvärdering av vår skogspolitik. Den förser myndigheter och organisationer med uppgifter för strategisk planering och kontroll av skogshushållning på riksnivå, men även på regional nivå. Den ger också unika möjligheter att inom ramen för en intensifierad miljöövervakning samla uppgifter om och följa vad som händer i våra skogar, vår natur och vår miljö i övrigt. En komplettering av riksskogstaxeringen skulle t.ex kunna utgöra basen i ett nationellt miljöövervakningsprogram. Den här taxeringen arbetar med tioåriga perioder, s.k. omdrev, vid inventering i fält. Den långsiktiga karaktär och uppläggning som taxeringen har kräver att fältarbetet kan genomföras i full omfattning under hela tidsperioden, dvs. den tid för vilken dess ambitionsnivå är fastlagd av statsmakterna. Detta måste också innebära att förutsättningarna för denna verksamhet är givna för hela perioden. Det nuvarande anslagssystemet innebär att taxeringen tilldelas medel inom SLU:s ram. Ett starkt önskemål från institutionen för skogstaxering är dels att det sker en förstärkning av riksskogtaxeringen, dels att medlen anvisas över ett säranslag. Med tanke på taxeringens karaktär är det inte tillfredsställande att institutionen skall slåss med andra verksamheter om medel inom denna ram. Den här frågan har nu överlämnats till den skogspolitiska kommittén. Det är en något olycklig hantering enligt min mening. Nu ser jag emellertid att både jordbruksutskottet och utbildningsutskottet delar den oro som vi motionärer framfört när det gäller hanteringen av denna fråga. Det är bra att jordbruksutskottet, med instämmande av utbildningsutskottet, klart säger ifrån att regeringen och berörda instanser bör medverka till att beslut om riksskogstaxeringens fortsatta verksamhet kan fattas utan tidsspillan. Herr talman! Med förhoppning om att så även blir fallet ber jag till sist att få yrka bifall till den meningsyttring som Björn Samuelson fogat till betänkandet.